Herr talman! På Filehajdar vid Slite på Gotland bryts kalk för att användas för framställning av cement. Regeringen beslutade i augusti i år att avsätta 55 hektar av Cementas mark till ett naturreservat, ett så kallat Natura 2000-område. Syftet är att kunna rädda nipsippan. Detta beslut omöjliggör brytning av kalk i framtiden på det området. Regeringen tog beslutet trots att Cementa presenterat ett förslag som skulle göra det möjligt att både bevara nipsippan och fortsätta bryta kalk. Jag tog upp denna fråga på en frågestund i oktober i år, och jag tyckte mig ana en öppning i miljöministerns svar. Det är därför jag har framställt denna interpellation. Jag måste säga att jag blev besviken eftersom jag inte tycker att det finns någon öppning längre. Jag frågade om regeringen vill ompröva sitt tidigare beslut att avsätta 55 hektar. På den frågan får jag ett klart nej. Min andra fråga handlar om vilka åtgärder som ska vidtas för att kalkbrytning ska kunna ske även i framtiden på Cementas mark på Filehajdar. Jag har fått ett långt och lite halvt vilseledande svar. Miljöministern ger sken av att man nog kommer att kunna bryta även på det område som är avsatt för Natura 2000-område. Så kommer inte att bli fallet. Det är vi nog båda två ganska överens om. Därför är svaret vilseledande. Vid regeringens sammanträde i augusti kan jag konstatera att miljöministern hade miljöglasögonen på sig. Det är väl i sin ordning att miljöministern har miljöglasögonen på sig. Men att hela regeringen, inklusive näringsministern, sitter med miljöglasögonen på sig när detta beslut ska fattas är anmärkningsvärt. Det betyder att hela den socialdemokratiska regeringen är i total avsaknad av att kunna föreställa sig vilka förutsättningar och villkor näringslivet har i Sverige. Nu pratar vi om Cementa, som är ett internationellt företag som lever på en konkurrensutsatt marknad. Cementa behöver långsiktighet för att våga investera. De investeringar som görs i dag är investeringar som bär frukt om 20 år, det vill säga när de skulle behöva börja bryta det område som de inte kommer att kunna bryta. Det verkar regeringen ha svårt att förstå. Varför ska Cementa stanna kvar i Sverige och på Gotland över huvud taget? Cementa erbjöd sig att försöka se till att nipsippan skulle kunna finnas kvar och att man skulle kunna bryta kalk ändå. Man erbjöd sig att försöka så nipsippa lite längre bort. Man erbjöd sig att "transplantera" nipsippa, det vill säga försöka flytta hela jordlager med nipsippa. Man hade många experter som tittade på detta, och man presenterade förslag för regeringen - men regeringen nappade inte. Nu tror regeringen naivt att detta ska Cementa göra ändå fastän regeringen redan har fattat beslut om att ta 55 hektar av Cementas mark. Min fråga till miljöministern blir igen: Varför sätter regeringen nipsippan mot kalkbrytning? Nipsippan är en väldigt vacker blomma. Jag gillar vilda blommor. Men man behöver inte sätta dem mot varandra, nipsippa mot kalkbrytning, när man skulle kunna få både-och. Det är en paradox för mig hur regeringen kan ha hamnat i den sitsen när man kunde ha fått både nipsippan bevarad och fortsatt kalkbrytning på Gotland, på Filehajdar i Slite. Varför, miljöministern, hamnar man i denna situation?
Herr talman! Jag ville gärna delta i den här debatten då jag har följt handläggningen på nära håll. Jag tycker att interpellanten inte riktigt har förstått vad som har gjorts för att behålla en fortsatt kalkbrytning på Gotland och vad som är möjligt att göra. Vi riksdagsledamöter från Gotland har fortlöpande kontakt med Cementa. Vi hade första träffen den 21 november i fjol - det är alltså en lång process. Vår inställning är att det ska vara möjligt att trygga råvaruförsörjningen och att satsa på en långsiktig utveckling av verksamheten i Slite. Samma uppfattning har Gotlands kommun. De talar om hur viktigt det är att bevara arbetstillfällena. Filehajdar är strategiskt viktigt för Cementa, för Gotland och för Sverige, och de arbetstillfällen som Cementa tillför Gotland vill vi behålla. Vi tror dock inte att det hjälper om regeringen omprövar beslutet att avsätta 55 hektar av Cementas mark på Filehajdar till Natura 2000-område. Vi ser i stället att det finns andra möjligheter som både tar till vara en fortsatt trygg råvaruförsörjning för Cementa och bevarar den vackra blomman nipsippa. Marken kommer att bli aktuell för ett nytt ramområde tidigast om 20 år. Det finns en oro från Cementas sida att Natura 2000-området hotar Cementas långsiktiga förutsättningar att bedriva verksamhet. Under den tid som ärendet har beretts har området tillfälligt plockats bort från listan över tänkta Natura 2000-områden, detta för att göra en ny inventering av beståndet. Inventeringen visade att beståndet av nipsippa är mycket stort. Cementa, likaväl som många andra, ser det som viktigt att skydda denna unika flora och vill också försöka medverka till det. Man har försökt hitta lösningar som tillgodoser båda intressena och har gjort en utredning som visar att det är möjligt att säkerställa beståndet av nipsippa. Man är också beredd att under en försöksperiod pröva förnyelse och bevarandeåtgärder för att säkra beståndet. Jag anser att det på intet sätt är avgjort att brytningen på Filehajdar kommer att upphöra. Anledningen till att jag kan säga så är att när Cementa ansöker om täkttillstånd för fortsatt brytning och utökat ramområde ska en bedömning göras och olika intressen vägas mot varandra. Om Cementa har medverkat till att hitta lösningar för att säkerställa beståndet, kanske att flytta nipsipporna till ett annat område, läggs också detta i vågskålen. Ett annat intresse som läggs i vågskålen är att området utpekas som ett riksintresse för råvaruförsörjning enligt Sveriges geologiska undersökning. SGU anser att ett tryggande av Cementas råvarutillgång på lång sikt står i samklang med miljöbalken. Detta innebär att vi på Gotland fortsätter att arbeta för att både Cementa och nipsipporna ska ha en framtid på Gotland. Vi har fortlöpande kontakter med Cementa i den delen. Jag delar inte den uppfattning som Marietta de Pourbaix-Lundin ger uttryck för i interpellationen att Natura 2000-området skulle omöjliggöra framtida brytning av kalk i området. Jag vill inte heller svartmåla och säga att risken är stor att Cementas fabrik på Gotland läggs ned.

Herr talman! Det var ju ett erkännande från miljöministern: att det är problematiskt för Cementa att man pekar ut deras mark som ett Natura 2000-område. Miljöministern säger att detta är brytning för 20 års tid. Ja, det är 20 års tid. Det är ett förädlingsvärde på ungefär 30 miljarder kronor för Cementa som man nu lägger en död hand över, även om miljöministern försöker få det att framstå som att det finns förhoppningar. Man ska veta att 65 % av den cement vi använder i landet kommer just från detta område. Jag antar att miljöministern, precis som regeringen har sagt, vill att det ska byggas en del i Sverige i framtiden. Jag vet inte om hon har tänkt att vi i så fall ska importera denna råvara. Man får inte glömma, återigen, att Cementa är ett internationellt företag som är utsatt för internationell konkurrens. Det finns kalk i våra grannländer - i Estland, Lettland, Litauen och i Sankt Petersburgsområdet - som man lätt kan bryta i stället. 50 % av Cementas produktion går också på export, och det är lätt för dem som köper cement att kanske vända sig till Estland, Lettland, Litauen eller Ryssland i stället. Då står vi där. Jag förstår att Lilian Virgin vill vara optimistisk och känna att det inte är kört. Hoppet är ju det sista som överger oss. Men vare sig Lilian Virgin eller miljöministern tycks förstå att företag behöver långsiktighet när man gör investeringar. Cementa har gjort enorma investeringar på miljöområdet just för att rena utsläpp och sådant. De har lagt ungefär 200 miljoner kronor på det. De är väldigt framstående när det gäller detta och hade i alla fall tänkt fortsätta med det. Men varför ska de göra det om de vet att de på lång sikt inte kommer att kunna vara kvar i Sverige därför att deras råmaterial inte finns här? Det tycker jag att både Lilian Virgin och miljöministern bortser totalt ifrån. Signalen till Cementa - och det är en ganska klar signal - är ju att man prioriterade nipsippan framför kalkbrytningen, eftersom regeringen hade så bråttom att fatta det här beslutet. Och jag kommer tillbaka till det igen, herr talman, man kunde ha fått både-och. Från början var det 9 hektar som var utpekade som ett Natura 2000-område. Sedan föreslog vad jag vet Naturvårdsverket 149 hektar. Till slut blev det 55 hektar. Då tycker miljöministern att man på Cementa ska vara nöjd med att det blev 55 i stället för 9 hektar, som det var från början. Men det är ju en väldigt stor skillnad. Jag förstår fortfarande inte varför man hade så bråttom. Jag får en obehaglig känsla av och en tanke i mitt huvud om att regeringen var tvungen att uppfylla EU:s krav på ett visst antal hektar som man skulle leverera in. Här var det enkelt att få ihop ett antal hektar på ett bräde. Jag får den känslan eftersom man hade så bråttom, när man för en gångs skull hade ett företag som var berett att göra så väldigt mycket. Sedan säger miljöministern att det inte är samma lagstiftning så det är inte lika allvarligt om man lägger en död hand av Natura 2000-karaktär över det någon äger. Men det är det väl om ett företag inte kommer att kunna använda sin mark till det man har tänkt att använda den till, i det här fallet att bryta kalk. Varför hade regeringen så bråttom? Nu är det överspelat, men varför inte försöka få både-och? Jag är inte så säker på att man kommer att kunna få det. Vem vill investera i att försöka rädda nipsippan när man inte vet om man ska vara kvar på Gotland över huvud taget?
Herr talman! Först får jag säga att jag tycker att det är bra att den här diskussionen har kommit i gång. Jag vill tacka Marietta de Pourbaix-Lundin för interpellationen. Det Marietta säger om miljöarbetet i Cementa stämmer mycket bra. De är väldigt duktiga på de här sakerna. Men jag håller inte med om det Marietta säger om att det här är en signal till Cementa om att de inte kan fortsätta med kalkbrytningen. Det är det inte. Vi jobbar fortfarande med frågan. Det är ingenting som vi slår oss till ro med nu. Visserligen har Cementa ett beslut om ramområde som räcker i 20 år. Och inom det ramområdet finns det tillstånd för täkt till och med 2011. Men det innebär att Cementa under de närmaste åren måste ansöka om nytt täkttillstånd. Det är det de kommer att jobba med nu. När man prövar de här frågorna kommer man hela tiden att väga in vad som finns i vågskålarna. Som jag sade tidigare ser jag inte att Natura 2000-området skulle omöjliggöra framtida brytning. Vi jobbar fortfarande och trosvisst med att det kommer att lösa sig, särskilt med de insatser som Cementa vill göra för att rädda beståndet av nipsippan.

Herr talman! Jag fick en fråga från miljöministern om det för mig och Moderaterna alltid är så att natur och miljö ska underordnas företags intressen. Nej, det är det inte. Men jag har ju ställt frågan så många gånger under den här tiden till miljöministern: Varför tog man inte chansen när man kunde få både-och? Man kunde få både-och. Det är ganska unikt att man kan få både-och. Det är ofta man hamnar i situationer där man inte kan det utan måste bestämma vilket man ska prioritera. Regeringen hade den unika chansen att få både-och men tog inte den, utan hela regeringen, som jag sade tidigare, tog på sig miljöglasögonen och beslutade att det var nipsippan som skulle segra i det här fallet. Man kunde ha fått ha nipsippan kvar, kalkbrytningen kunde ha fått vara kvar och Cementa kunde tryggt ha vågat göra de långsiktiga och ganska stora och dyra investeringar som behövs för att de ska kunna fortsätta att vara kvar på Gotland och i Sverige. Igen vill jag säga att jag förstår att Lilian Virgin vill vara väldigt optimistisk och tro att det här löser sig. Det skulle jag också vara om jag bodde på Gotland. Och jag lovar Lilian Virgin att jag även om jag inte bor på Gotland - jag har inte sommarstuga på Gotland ens en gång - kommer att fortsätta kämpa för att Cementa ska kunna finnas kvar på Gotland. Men jag är inte så säker på att det kommer att hjälpa med en socialdemokratisk regering. Det behövs förmodligen en annan regering för att det ska kunna bli så att Cementa kommer att kunna finnas kvar på Gotland. Jag tycker inte att jag har fått svar på frågan varför regeringen inte tog chansen att få både-och. Miljöministern har pratat ganska mycket runtomkring, men man kunde ha fått både-och. Man kunde faktiskt för en gångs skull ha fått det, men man tog inte den chansen. I stället sätter man nipsippan mot kalkbrytningen på ett väldigt olyckligt sätt på Gotland som behöver vartenda arbetstillfälle man kan få. Det är 360 anställda som jobbar på Cementa, två tre gånger fler finns i underentreprenörsleden. Det är ganska många arbetstillfällen. Men regeringen prioriterade nipsippan.